Herr talman! Jag konstaterar med glädje att herr Wallmark och jag är överens om att det i första hand är arbete som människorna skall ha och inte understöd. Jag hade blivit ledsen om herr Wallmark och jag inte hade varit överens på den punkten. Att jag påtalade arbetsgivarnas ansvar beror på att man har kunnat märka en tendens att ensidigt lägga ansvaret på samhället då det gäller att ta hand om de människor som friställs när ett företag slår igen. Vi anser att även företagen i detta fall har ett ansvar. Om herr Wallmark hade lyssnat ordentligt till vad jag sade, skulle han ha observerat, att jag avslutade mitt anförande med att framhålla att vi hyser den bestämda uppfattningen att arbetsgivarna både inom det privata näringslivet och i allmän tjänst måste hjälpa till att skapa en meningsfull och avlönad sysselsättning åt den äldre handikappade arbetskraften. Jag fritog inte heller det allmänna i detta sammanhang, alltså statliga företag och liknande. De har enligt vår uppfattning samma ansvar. Då kan det väl inte vara något fel att påpeka, att det inte får vara ett ensidigt ansvarstagande från samhällets sida att med vissa åt gärder ge ett effektivt stöd då människor blir friställda. även företagsamheten skall känna ansvar i detta sammanhang. Sedan vill jag ställa en liten fråga till herr Wallmark. Även sedan ATP pensionen införts förekommer inom vissa företag så kallade trotjänarpensioner. För varje krona som ATP-pensionen höjs trappar man ned förmånerna i trotjänarpensionen, alltså det pensionssystem som företaget självt har byggt upp för sina anställda. Anser herr Wallmark att det är en riktig åtgärd? Är det ett tillräckligt ansvarstagande från de privata arbetsgivarna att göra på det sättet?

Herr talman! Jag vill först säga några ord om ansvarsfrågan. Herr Paul Jansson har uppfattat det så som om man har uttalat att det skulle vara fråga om ett ensidigt ansvar för samhället att sörja för dem som eventuellt blir friställda. Jag vet inte om någon har påstått detta. I så fall är det regeringens ledamöter som har talat därom. Vi har ju med stor skärpa — i varje fall har jag gjort det — framhållit att företagen har ett ansvar och att de skall ta det. Jag vill understryka att herr Arne Geijer, efter de undersökningar som Landsorganisationen har gjort, har bekräftat vad jag har påstått i detta sammanhang. Det torde vara tillräckligt klarlagt. Den som har varit med i dessa aktiviteter under ett antal år vid olika företag och har upplevt med vilket ansvar och med vilken vånda företagsledningen diskuterar om den är nödsakad att skära ned förmånerna förvånar sig över att någon över huvud taget kan tala om ansvarslöshet i detta sammanhang. Jag delar den uppfattning som jag förmodar att herr Paul Jansson hyser, nämligen att den första försvarslinjen ligger i företaget. Det är vi tydligen överens om. Med detta följer dock en rad konsekvenser, som herr Paul Jansson är tvungen att acceptera. Den första konsekvensen är att företagen skall ha möjligheter att ta detta ansvar. Statsrådet Johansson talade för en stund sedan med stor emfas om de sysselsättningsskapande åtgärder som regeringen har vidtagit bl.a. genom att frisläppa investeringsfonderna. Vad är investeringsfonder för någonting? Det är uppsamlade vinstmedel som har sparats i företagen och som dessa nu kan använda. Men vad föreslår socialdemokratiska partiet i sitt näringspolitiska program? Jo, en nedskärning av företagssparandet, vilket i realiteten skulle innebära att det inte längre kommer att finnas någon buffert i företagen för att kunna motstå eventuella konjunkturavmattningar. Konsekvensen av detta är att företagen skulle upphöra att vara den första försvarslinjen vid en konjunkturnedgång. Såvitt jag förstår, kan herr Jansson inte ge det programmet sin anslutning, om han samtidigt instämmer i mitt påstående att företagen skall vara första försvarslinjen. För att kunna upprätthålla en försvarslinje måste man ju ha en reserv att ta av. Att trotjänarpensionerna är en ren förhandlingsfråga vet förmodligen herr Jansson lika bra som jag, sedan man antagit ett pensionssystem som följer helt andra spelregler. Normalt uppgår trotjänarpensionerna inte till mer än 1200 å 1500 kronor per år, så det är i och för sig inte några stora summor som lämnas den vägen, men jag vill betona att detta, såvitt jag förstår, är en fråga som får avgöras genom förhandlingar mellan fackorganisationerna och arbetsgivarna. Jag kan förstå att det finns företag som anser sig ha svårigheter att fortsätta med frivilliga understöd till pensionärer, när de samtidigt måste avskeda personal och ställa den helt utan försörjning. Det är ett svårt val, som man inte utan vidare tar ställning till.

Herr talman! Beträffande investeringsfonderna bör vi komma ihåg en sak som herr Wallmark medvetet uraktlät att nämna, nämligen att när fonderna släppts fria så får de användas obeskattade. Det betyder ju mycket för näringslivet att få använda dessa pengar till investeringar utan att betala skatt för dem. Det är en avsevärd favör som företagen har i detta sammanhang. Jag vill hänvisa till vad Volvochefen Engellau sade i en intervju i tidningen Veckans Affärer, som herr Wallmark kanske känner till. Direktör Engellau påpekade där att tack vare regeringens politik med investeringsfonder har Volvo kunnat byggas upp till det företag det i dag är. Han sade samtidigt att han framhållit detta vid så många tillfällen, att det finns personer som påstår att han skulle tillhöra det socialdemokratiska partiet. Just tack vare systemet med investeringsfonderna har man alltså kunnat bygga ut Volvo och göra det till det slagkraftiga företag som det är i dag. Hade inte investeringsfonderna funnits, så hade Volvokoncernen enligt direktör Engellau än i dag varit ett litet företag. Genom de insatser som görs i arbetsmarknadspolitiskt avseende — ett område där vi, som jag sade tidigare, i år satsar 40 procent mera än under förra budgetåret — genom politiken med lokaliseringsstödet, genom investeringsfonderna och på annat sätt sker en medveten satsning från samhällets sida för att råda bot mot de svårigheter som vi möter i samband med strukturomvandlingen i vårt land.
Herr talman! Jag vill bara säga att beträffande investeringsfonderna råder det inga delade meningar. Vi har alla sagt att dessa utgör ett utmärkt instrument. Anledningen till att fondmedlen är skattefria är att företagen inte dis Ang. arbetsmarknadspolitiken ponerar över dem när de själva vill utan uteslutande när regeringen vill. Vad jag talade om är den framtidsmelodi som socialdemokratiska partiet spelat upp, vilken innebär att företagen inte skall få några vinstmedel över för att bygga upp investeringsfonder. Vi är alltså överens om att de behövs. Herr Engellaus uttalande hade ju herrarna med sig som en cirkulärskrivelse från partikansliet när ni var ute och debatterade med oss — och jag antar att alla läste upp det med stor förtjusning. Men detta är ju att slå in öppna dörrar — vi håller helt med om att investeringsfonderna är = ytterst lämpliga. Jag tycker bara att när socialdemokraterna talar om Volvo skall de erinra sig vilken uppfattning handelsministern hade då Volvo ville låna lite pengar för att exportera sina bilar. Vid det tillfället gjorde man den verkligt strålande bedömningen att det var en dödfödd historia att försöka exportera bilar till USA. Detta var socialdemokratisk handelspolitik i sin prydno.

Herr talman! När det gäller utvecklingen på svensk arbetsmarknad är man nu överens om att vi även i framtiden har ati räkna med förändringar inom näringslivet och därmed följande omställningar och friställning av arbetskraft. En av åtgärderna för att omställa arbetskraften är att utbilda den genom omskolningsverksamhet, vilket i dag har understrukits av inrikesministern här i kammaren. I motionsparet I: 334 och II: 410 har vi tagit upp frågan om grunderna för de bidrag som utgår vid omskolning. Det var på initiativ av statsutskottet som riksdagen år 1964 beslöt hemställa om föreskrifter som var mindre generösa än de tidigare gällande. Uppenbart negativa verkningar av denna ändring har påvisats av arbetsmarknadsverket. De bidrag som för närva rande kan beviljas på grund av de 1964 ändrade bestämmelserna anses särskilt av gifta kvinnor i många fall alltför små för att ge en rimlig kompensation. Detta framhåller arbetsmarknadsstyrelsen i år i sina petitaäskanden. Där påpekas vidare, att eftersom det särskilt mot bakgrunden av prognosen för utvecklingen av arbetskraftstillgångarna måste framstå såsom synnerligen angeläget att undanröja hinder, vilka försvårar en ökad yrkesverksamhet bland gifta kvinnor, bör grundbidraget helt undantas från sådan reducering. I LO:s arbetsmarknadspolitiska program har samma mening kommit till uttryck. I riktlinjerna för arbetsmarknadspolitikens framtida utformning har vidare departementschefen uttryckligen framhållit, att någon särbehandling efter arbetstagarens kön inte bör komma i fråga när det gäller de arbetsmarknadspolitiska medlens användning. Eftersom vårt motionsyrkande sammanfaller med yrkandet i reservation 10 kommer jag att stödja denna reservation.

Herr talman!

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 59 angående anslag till fonden för idrottens främjande har fogats tre reservationer, och jag vill här kommentera reservation nr 3 som är lämnad av utskottets högerledamöter. I anslaget för idrottens främjande ingår medel för Sveriges deltagande i olympiska spelen i Mexico. Utskottets majoritet har här ställt vissa villkor för denna medelsanvisning. Vid frågans behandling i femte avdelningen var vi helt eniga om att den politik som för närvarande föres i Sydafrika är oförenlig med de olympiska spelens grundläggande idéer, och utskottsutlåtandet i denna del är vi helt överens om. Jag har däremot inte kunnat acceptera två meningar på s. 3 i utlåtandet.

Idrottsrörelsen är ju med sina 1,8 miljon med lemmar en av våra största folkrörelser, och jag tror att det skulle vara olyckligt med en politisk inblandning i denna rörelses sätt att agera. Jag har i avdelningen förklarat, att jag hyser fullt förtroende för idrottsledarnas agerande när det gäller frågan om vårt deltagande i olympiska spelen i Mexico, och jag är övertygad om att den omprövning som Sveriges olympiska kommitté har begärt hos internationella = olympiska kommittén skall komma till stånd. En idrottsjournalist skrev häromdagen: »Låt idrottsfolket själva bestämma om vi skall starta i Mexico City eller ej liksom de får i samtliga övriga västerländska stater.» Jag kan helt instämma i denna uppfattning. Vi har av rapporterna de senaste dagarna fått en bekräftelse på att internationella olympiska kommittén var i färd med att få en sådan ändring till stånd att Sydafrika inte skall tillåtas deltaga, och i dagens tidningar har vi fått en bekräftelse på att majoritet är säkrad för ett sådant beslut. Detta utgör ju en bekräftelse på att idrottsfolket känner sitt ansvar inför den opinion, som ett stort antal länder uttalat mot Sydafrikas politik och dess sätt att diskriminera uttagningen av sina representanter efter hudfärg. Jag har en bestämd känsla av att idrottsfolket genom sitt ställningstagande har givit ett svar på den sydafrikanska politiken, som bör vara en allvarlig tankeställare för det landets politiker. Men oavsett det resultat som olympiska kommittén nu har kommit till är jag angelägen påpeka att samma motivering, som utskottsmajoriteten har i den fråga som upptas i reservation 1 a, nämligen att direktiv från statsmakternas sida inte är lämpligt när det gäller inriktningen av det ekonomiska stödet till idrottsrörelsen, bör gälla även i fråga om vårt deltagande i Mexico. Därmed visar vi fullt förtroende för våra idrottsledares förmåga att sköta sitt fögderi. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 3 och på övriga punkter bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Sedan mer än tio år tillbaka har vi här i riksdagen vid behandlingen av statsanslaget till idrotten debatterat, huruvida någon del av detta anslag skulle gå till den vanart av idrott som kallas boxning och som till skillnad från all annan idrott inte har till ändamål att stärka och förbättra fysisk kondition och hälsa — det är ju därför vi ger statsanslag — utan tvärtom har till ändamål att åstadkomma fysisk skada och vanförhet. Visst uppkommer skador även vid annan idrott, såsom skidlöpning och ishockey, men det sker på grund av olyckshändelser. Boxningens höjdpunkt är däremot knockout, dvs. att motståndaren slås medvetslös och får en allvarlig hjärnskada för livet. Det är inte här fråga om någon olyckshändelse, utan detta är boxningens mål — det är bara genom knockout man verkligen kan bli en framstående segrare. Fram till 1966 redovisar den internationella litteraturen omkring 300 dödsfall i anslutning till boxningsmatcher, därav två i Sverige. Det sista rapporterade dödsfallet är, såvitt jag kunnat finna, ett i London i februari i år, då en ung engelsk amatörboxare avled efter en tre ronders boxningsmatch, som han förlorade på poäng, alltså inte på knockout. Han blev i alla fall så hjärnskadad, att han några timmar senare avled. Och det gällde en amatörboxare och en amatörmatch, inte någon proffsmatch. I de tidigare debatterna har boxningsvännerna alltid åberopat, att man skulle avvakta resultatet av den utredning,som pågick inom Nordiska rådet över boxningens skadeverkningar. Den utredningen har nu blivit färdig, och det är verkligen en förskräckande läsning. Mest uppseendeväckande är slutsatsen att amatörboxning ur hälsosynpunkt är lika farlig och förkastlig som proffsboxning. Att knockoutslagen ger svåra skador som aldrig helt läks, det har vi länge vetat. Men det nya är, att upprepade småskador utan knockout, framför allt hos unga amatörboxare, lätt ger permanenta och betydelsefulla hjärnskador för hela livet, även om symtomen ibland inte kommer förrän många år efteråt. Utredningen föreslår nu en rad åtgärder och säkerhetsföreskrifter för att mildra boxningens skadeverkningar.

Vad svarar nu boxningsexperterna på detta? Jag citerar Harry Holmberg: »Idén med dessa regler är horribel och visar hur verklighetsfrämmande herrarna i Nordiska rådet är. Det skulle betyda att det blev omöjligt att arrangera tävlingar och turnéer. Det bleve knockout på hela boxningen.» = ' Jag är övertygad om att han har rätt. Den publik som kommer för att se boxningsmatcher vill se blod och Jufta sina aggressioner. Får den inte det, så sviker den och intäkterna minskas, det blir varken klubbpengar eller stora proffsslantar. Och tjänar man inte de stora pengarna, så försvinner det stora intresset hos alla dem, som nu lever på detta sätt att arrangera s.k. lagtillåten misshandel. Vad återstår då? Jo, antingen totalförbud för ej blott proffsboxning utan även amatörboxning, eller förbud för proffsboxning samt föreskrift att amatörboxningen skall följa dessa föreslagna regler. Det sista är enligt min uppfattning bäst, om det praktiskt går att genomföra, ty därigenom bibehålles en bättre kontroll över amatörboxningen, och man kan möjligen påverka att skadorna blir mindre, under förutsättning att man iakttar dessa regler som boxningsledarna inte tyckte var så vidare bra. Utlåtandet från Nordiska rådets expertgrupp har skickats på remiss till en mängd olika sakkunniga. Bl.a. har riksåklagaren i Sverige fått utlåtandet på remiss, och han har i sitt svar sagt, att endast genom ett totalförbud för boxning kan man komma till rätta med de nackdelar som är förenade med boxningssporten. Liksom på Island bör vi därför även i Sverige införa förbud för all boxning, såväl amatörsom proffsboxning. Ett förbud enbart för den professionella boxningen skulle vara av begränsat värde, säger riksåklagaren vidare. Han fortsätter med att framhålla, att riskerna för hjärnskador är betydande även för amatörboxarna. Medan det totala antalet proffsboxare i Danmark, Norge, Finland och Sverige bara är 50, är antalet amatörboxare närmare 10 000, många av dem i ung och känslig ålder. Även träningsboxning bör förbjudas, anser riksåklagaren, ty det är ingen lämplig motion och inget gott sätt att lära sig självförsvar. En SIFO-enkät, som omfattade cirka 1200 personer här i landet i åldern 18— 75 år och som gjordes för ett par veckor sedan, visar att drygt hälften eller 51 procent vill förbjuda all boxning, medan 16 procent nöjer sig med förbud enbart för proffsboxning. Det är bara 40 procent, som inte vill förbjuda boxning i någondera formen. Men bara 30 procent, mindre än en tredjedel, vill vara med om statsanslag till amatörboxningen, alltså ännu färre än de som inte vill förbjuda misshandeln. Detta är uppfattningen i samhället; vi riksdagsmän borde ' därigenom ha fått ett intryck av att man nu börjar inse, vilken misshandel och vilket elände det är att tillåta en sådan vanart av sport som boxningen utgör. Det är emellertid egentligen inte den frågan, vi skall disktuera i dag utan dagens akuta problem, nämligen statsbidrag till boxningen eller inte. Skall verkligen sådan misshandel få bedrivas med statsunderstöd? Inom läkarkretsar blir man mer och mer enig om att all boxning är en olämplig och skadlig idrott, som inte uppfyller den regel för all god idrott, som har funnits alltsedan antiken, nämligen att den skall verka stärkande och uppbyggande på kroppen och fostrande på själen. Boxning är icke en sport värdig ett kultursamhälle. I början av förra månaden behandlade medicinska fakulteten i Lund detta ämne. Den blev enig om att kräva att all proffsboxning borde bli förbjuden i lag och att samhället icke borde stödja amatörboxningen genom anslag av allmänna medel. Särskilt stötande ansåg fakulteten proffsboxningen vara, eftersom boxare och arrangörer gör stora ekonomiska vinster på en sport, där som avgörande moment ingår att åsamka motståndaren skador som kan bli av allvarlig karaktär för vederbörande. De medicinska skadeverkningarna av boxningen är omfattande. Jag kanske här inte behöver upprepa så mycket av vad utredningarna därom visar. Det är ju inte bara fråga om dessa knockoutslag, som framkallar stora skador på hjärnan och som kan leda till långvariga sjukdomstillstånd. De upprepade slagen och misshandeln leder ofta även till psykiska defekttillstånd, s.k. punchdrunksyndrom, med allvarlig psykisk rubbning och ofta höggradig invalidisering. Vi får också allvarliga skador, när boxaren stundom faller baklänges, eftersom skadorna på baksidan av hjärnan ofta blir höggradigt hjärnvävnadsdestruerande och allvarliga. för hälsotillståndet i framtiden. Jag har talat med flera läkare som har haft hjärnskadade boxare under behandling. Samtliga är helt enkelt upprörda över att vårt kultursamhälle verkligen fortfarande godkänner en sådan form av svår misshandel. Det är inte bara boxarna själva som skadas och dör. Samhället som sådant och främst ungdomen skadas allvarligt genom den våldsmentalitet och den aggressivitet mot medmänniskor som stimuleras genom boxningsuppvisningarna. Vi har sannerligen även utan boxningens stimulans tillräckligt med brutalitet och våldsmentalitet i dagens samhälle. Tänk om alla de ungdomar, som med glöd och övertygelse demonstrerar mot våld, misshandel och krig ute i världen, även kunde medverka och demonstrera mot de former av våld och misshandel, som vi har i vårt eget land — mot boxningen. » Charity begins at home», säger engelsmännen, och det är så sant som det är sagt. När vi skall bekämpa våldsmentalitet och misshandel i världen skall vi börja bekämpa de former därav som vi har hemma hos oss själva Allra minst bör man stimulera misshandel och våldsmentalitet med statsbidrag. Detta är motiveringen till att mitt namn står under reservation 1 a till statsutskottets utlåtande nr 59, och med den motiveringen ber jag att få yrka bifall till denna reservation 1a. Jag ber också att få yrka bifall till reservation 2. Det gäller ju även att på allt sätt söka främja övrig idrott — utom boxningen. Våra idrottsorganisationer behöver faktiskt på allt sätt få bättre ekonomiska möjligheter. Detta förslag att man genom Svenska penninglotteriets försorg även skulle få ett riksomfattande lotteri till förmån för idrotten tycker jag är värd att stödja.

Herr talman! Inledningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att idrottsmännens träningsverksamhet kan få fortsätta i Vålådalen i den anda och med den inriktning som Vålådalens skapare Gösta Olander med sådan framgång hävdat. Den stiftelse som nu skall överta verksamheten får ökade resurser till sitt förfogande. Detta innebär att man ur idrottslig synpunkt kan förvänta att Vålådalen i fortsättningen skall få än större betydelse för idrottens utövare än under den period som nu ligger bakom oss. Samtidigt är det en hyllning till Gösta Olander och en uppskattning av de storartade insatser han gjort. Idrottsutredningen har föreslagit att 3 miljoner kronor skulle ställas till den nya styrelsens förfogande. Departementschefen ger i princip sin anslutning men föreslår för dagen ett anslag på 1 miljon kronor samt ytterligare medel när utredningar om de verkliga behoven föreligger. Utskottet har anslutit sig till departementschefens förslag och i övrigt anslutit sig till en uppräkning med 3 miljoner kronor, varigenom det sammanlagda anslagsbeloppet = blir 30 375 000 kronor.

Inom den totala anslagsramen ges förutsättningar för en uppräkning av anslaget till De handikappades riksförbund, som bör kunna bli större än det belopp som motionärerna föreslagit. Sedan vi accepterat departementschefens förslag beträffande anslaget till idrottens främjande fann vi det också naturligt att göra ett uttalande som en följd av att under denna anslagsrubrik medel upptas till Sveriges deltagande i olympiaden i Mexico. Med hänsyn till den politiska debatt som har förekommit inom de internationella idrottsorganisationerna, huruvida «Sydafrika skulle få delta eller ej i de olympiska spelen, var vi inom avdelningen liksom senare inom utskottet eniga om att ett uttalande borde göras, där riksdagen även hade möjlighet att ange villkor för vårt eventuella deltagande i olympiaden. Vi önskar från utskottsmajoritetens sida markera att om Sydafrika mot förmodan skulle delta i de olympiska spelen, borde anslagsfrågan omprövas. Högern har ej kunnat ansluta sig till de formuleringar som utskottets majoritet har angett. Man tycks spåra en betydande försiktighet från högerns sida när det gäller att klart markera avståndstagande från apartheidpolitiken. Utskottsmajoriteten har genom sin formulering klart velat säga ifrån att om internationella kommittén vidhåller sitt beslut, synes det tveksamt om ett svenskt deltagande i olympiaden bör stödjas genom bidrag av statsmedel. Genom sitt ställningstagande har utskottsmajoriteten klart markerat en principiell ståndpunkt. Det hade ur den synpunkten varit av värde om även högern kunnat ge sin fulla anslutning på samma sätt. Med det beslut som olympiska kommitténs exekutivkommitté under de senaste dagarna fattat står det redan nu klart att Sydafrika kommer att ställas utanför olympiaden — ett beslut som självfallet hälsas med tillfredsställelse. De röster som erfordras för att ställa Sydafrika utanför har redan säkrats. Enligt dagens uppgifter torde i stort sett samtliga inkomna meddelanden visa att Sydafrika har ställts utanför långt innan alla röster har inkommit. Det är glädjande att notera den utveckling som har skett, men detta visar också att utskottsmajoriteten var inne på rätt väg, när den ansåg att ett särskilt uttalande borde fogas till detta utlåtande. När man i övrigt i anslagsfrågorna haft att ta ställning till vilka anslagsbelopp som skall utgå, har man som vanligt kommit in på ett par frågor som tidigare har diskuterats i kammaren under flera år. Reservanterna har redan angett, att frågan om bidrag till boxningens främjande har diskuterats under många år. Jag vågar göra det påståendet att man egentligen ingalunda har tillfört debatten så många nya argument. Reservanterna hänvisar till vad den genom Nordiska rådets försorg genomförda utredningen har utvisat, men å andra sidan kan också sägas att de föreskrifter som Nordiska kommittén förordat egentligen redan har tillämpats inom vårt land när det gäller boxningssporten. Herr Nyman tyckte att det var märkvärdigt att det skulle behövas så många som 16 olika bestämmelser för att reglera åtgärderna för boxningen. Jag vill på denna punkt säga att det när det gäller all idrott alltid förekommer vissa bestämmelser för hur utövarna av den ena eller andra sporten skall bete sig. Jag tror inte att de 16 föreskrifterna i och för sig på något sätt bör verka avskräckande. Vi som har företrätt och företräder utskottsmajoritetens uppfattning i den här frågan har ju liksom tidigare hävdat den uppfattningen att idrottsrörelsen själv bör få avgöra på vilket sätt medlen skall disponeras. Anslaget till Boxningsförbundet rör sig om 70 000 kronor. Jag tror att det är riktigt att man hårdare markerar att anslaget inte bara avser boxningssporten som sådan utan också den utbildningsverksamhet som bedrivs inom Boxningsförbundet. Inte minst ungdomsverksamheten har ju stora fördelar av att resurser ställs till förfogande för utbildning av ledare osv. Majoriteten har tidigare hävdat den uppfattningen att den kontrollen över boxningen är riktig, och vi har ingen anledning att ändra på den. Vi har tidigare sagt att genom den kontrollen kan vi via Boxningsförbundet följa boxningen och påverka de skyddsbestämmelser som = tillämpas. Även reservanterna har ju ansett att det är fullt i sin ordning att man nu har mer skyddsbestämmelser än tidigare. I det här sammanhanget skulle jag inte bara kunna referera till Nordiska rådets utredning och den Nordiska kommitténs uttalande.

Jag tror sålunda att man kan få fram olika synpunkter när det gäller att bedöma skadeverkningarna eller vad man nu vill säga om boxningen och dess utövning. Vi har från majoritetens sida inte funnit anledning att ändra vår inställning, och därför har vi, herr talman, även i år förordat att medlen skall disponeras av Riksidrottsförbundet på sätt som har skett under tidigare år. Det finns i anslutning till detta yttrande en ytterligare reservation där man kommer tillbaka till frågan om idrottslotteriet. Där vill jag understryka vad herr Nyman tidigare var inne på, nämligen att den föredragning som vi hade i utskottet gav full klarhet i att det är ganska trångt på lotterimarknaden för närvarande. Man säljer inte ut Penninglotteriets lotter, och även andra lotterier har det besvärligt med sin försäljning. Vissa stora organisationer har helt avstått vad gäller varulotterierna. Med detta utredningsresultat för ögonen har utskottsmajoriteten ansett att man inte nu bör förorda att man skall skapa ett idrottslotteri som skall skötas av Penninglotteriet. Därför yrkar vi avslag på de motionerna. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottets ärade talesman herr Larsson har här angripit högerpartiet. Han säger att vi har tagit avstånd från den politik som för närvarande bedrivs i vårt land beträffande Sydafrika. Jag beklagar herr Larssons uttalande, ty det stämmer inte alls med det utskottsutlåtande som vi gemensamt har utformat i den delen. Vi har ett gemensamt uttalande som fördömer rasdiskrimineringen och apartheidpolitiken, och vi säger samtliga i avdelningen att denna politik är oförenlig med de olympiska spelens grundläggande idéer. Nu har vi reserverat oss mot att göra en politisk bindning av de pengar som inom detta anslag är avsedda för deltagandet i olympiaden i Mexico. Att vi just i dag har kunnat få klarhet i att vi får en olympiad i Mexico är kanske ett ganska lyckligt sammanträffande, vågar jag säga, för både utskottsmajoritet och reservanter. Men jag har en bestämd känsla av att detta inte har skett genom några politiska insatser, utan vi har väl en mycket stor anledning att tacka idrottsfolket för att man har kunnat ordna detta. Det innebär att vi även i fortsättningen kan hysa förtroende för våra idrottsledare. För övrigt har jag inte mig bekant att man i något västerländskt land har gjort någon politisk bindning av anslag som har med idrott att göra i ett sådant sammanhang. Om man skulle göra en sådan politisk bindning, då hade det enligt mitt sätt att se, herr Larsson, funnits många, många anledningar under årens lopp i samband med denna bidragsgivning, ända från olympiaden 1936, som hölls i Berlin.

Herr talman! Jag hör till dem som anser att det är helt korrekt att vi inte ger anslag till Sveriges deltagande i de olympiska spelen för den händelse Sydafrika tillåtes delta. De idéer som olympiska spelen representerar kan icke förenas med apartheidpolitiken och den våldspolitik som Sydafrika för. Det är således riktigt att under sådana förhållanden icke ge något anslag. Som herr Nyman redan påpekat innebär detta ställningstagande att man har slagit hål på myten att riksdagen inte kan ta ställning till hur de anslag användes som lämnas till idrotten. Man har som vanligt sagt att boxningen skall ha ett anslag under hänvisning till att Riksidrottsförbundet självt skall äga att bestämma hur anslag över huvud taget fördelas. Då tar man föga hänsyn till den utredning som har företagits på Nordiska rådets initiativ och som det här redan har talats om. Herr Herbert Larsson gjorde enligt min åsikt ett djärvt påstående när han sade att det inte har förts fram något nytt i fråga om boxningens skadeverkningar.

Min ståndpunkt kommer därför att vara helt klar inför de förhandlingar som Danmarks regering enligt svaret kommer att inbjuda till. Åtminstone den form av offentlig misshandel som s.k. professionell boxning innebär skall förbjudas. Huruvida det skall få återverkningar också på amatörboxningen är en sak som vi kanske får fundera på ytterligare. Jag tycker att vi skandinaviska länder kan förena oss med Island i det förbud som detta landet sedan länge har. Jag kommer vid förhandling arna att driva denna ståndpunkt.» Han talar alltså om offentlig misshandel. Skall vi, samtidigt som det talas om att förbjuda den professionella boxningen, uppmuntra en idrottsgren som lever främst tack vare den professionella boxningen? Det är ingen större skillnad mellan den professionella boxningens verkningar och amatörboxningens, det framgår av utredningen. Jag vill hänvisa till den undersökning som finns med i den nordiska utredningen. Den gäller tre amatörboxare av vilka två har varit svenska mästare och den tredje, enligt undersökningen, har varit ännu mer framstående. Samtliga har blivit alkoholister. De två mästarna har upprepade gånger haft epileptiska anfall, attacker av yrsel, medvetslöshet och huvudvärk. Det heter vidare: »Att förneka att den upprepade traumatiseringen av huvudet under boxningen givit kronisk hjärnskada med psykisk defekt låter sig inte göra. Något för boxningsskador specifikt drag i deras sjukdomsbild har å andra sidan inte påvisats.» I annat sammanhang i utredningen framhålles att det är svårt att säga om det är aggressivitet, dålig social anpassning eller själva boxningsskadorna som gör att dessa defekter kommer fram. Effekten av samtliga faktorer tycks arbeta i samma riktning, nämligen ett nedbrytande av karaktär och intellekt. Man bör kanske också, herr Larsson, fästa sig vid de remissyttranden som nu avgivits i samband med den nordiska utredningen. Herr Edström har redan citerat riksåklagarens yttrande, som utmynnar i samma rekommendation som justitieministern gav Nordiska rådet, nämligen ett totalförbud mot boxning av samma slag som det som 1956 infördes i Island. Kammaråklagaren i Göteborg säger i sitt yttrande: »Det kan ur juridisk synpunkt ifrågasättas, huruvida en boxare, som genom att utdela slag tillfogar sina motståndare skador, härigenom gör sig skyldig till straffbar gärning. För deltagarna i en boxningsmatch gäller det, att de genom korrekta slag mot motståndarens kropp och huvud erhålla så många poäng som möjligt eller att de slå ut motståndaren. Det fordras för att nå sådant resultat uppsåt att skada motståndaren. För att ett misshandelsbrott skall anses föreligga, fordras dock, att gärningen är rättsstridig. Vid boxning måste förutsättas, att det föreligger ett samtycke från kontrahenterna, att de skola träffa varandra med slag och eventuellt också skada varandra med slag. Enligt doktrinen anses det även att rättsstridigheten bortfaller, där ett samtyckte föreligger, dock ej i sådana fall, då svår kroppsskada uppkommer. Risk för att sådan skada skall uppkomma, föreligger särskilt vid professionella boxningar, vid vilka boxarna enligt nuvarande regler sakna huvudskydd och där rondantalet ibland kan uppgå ända till 15. Särskilt vid olika titelmatcher och matcher, där större penningbelopp står på spel, är matchledningen icke hågad att genast bryta matehen, då en av boxarna är i klart underläge och kanske redan mottagit upprepade hårda slag, som skadat honom, men vilka dock ej varit av den styrka, att han slagits ut. Den boxare, som är i överläge, tvingas då att överösa sin mer eller mindre försvarslöse motståndare med ytterligare hårda slag för att nå ett slutligt avgörande. Det torde vara uppenbart, att en svår kroppsskada i sådana fall kan uppstå och att en sådan match intet annat är än en svår, straffbar misshandel.» Man kanske skall se det uttalandet mot bakgrunden av de boxningsmatcher som har anordnats i Göeborg. Får jag i det sammanhanget erinra om att den förre boxaren Ingemar Johansson i samband med justitieministerns uttalande slöt upp vid dennes sida och att han då tog avstånd från såväl professionell som amatörboxning. Enligt Ingemar Johansson var båda boxningsarterna farliga. även om man inte tar yttran det för högtidligt så ger det dock en viss belysning av denna s.k. sport. Socialstyrelsen har denna gång ännu inte hunnit avge sitt yttrande, men som alla vet har styrelsen tidigare sagt att boxning är misshandel. Till socialstyrelsen har emellertid inkommit ett par underremissutlåtanden som är intressanta nog. De har avgivits av läkare.

Han säger: »När det gäller amatörboxningen har kommittén ansett att ett mildrande av matchernas hårdhetsgrad borde kunna ske utan att sportens existens blev hotad. För denna sport har anförts flera argument om vars värde jag inte önskar yttra mig. Det har bland annat i diskussioner sagts att man ersätter gatuslagsmål med boxning. Unga slagskämpar kommer in i en klubb och blir påverkade av förståndiga ledare. Även om man inte kan få ordning på alla som söker sig till boxningen skulle boxningen vara till nytta. Detta fordrar emellertid en välordnad ekonomi med statsunderstöd och inkomster från attraktiva tävlingar. Ett ev. förbud skulle kunna kringgås med ökad risk för skador etc. Denna diskussion gäller väsentligen sociala faktorer och boxningsproblem som ligger utanför det neurologiska området. En synpunkt bör dock framhållas; hos en individ med asociala tendenser kan dessa tendenser tänkas bli ökade genom hjärnskador.» När man alltså säger att man skall skydda den asociala individen drar man in honom 1 klubbar, där han utsättes för skador som kan öka denna tendens. Jag hänvisar till de två amatörboxarna. Ledamoten av socialstyrelsens vetenskapliga råd professor Erik Kugelberg skriver i sitt yttrande om de skärpta bestämmelser som man har talat om och som skulle skydda mot boxningens skadeverkningar: »De föreslagna åtgärderna tillstyrkes både för amatörboxning och professionell boxning. Ur medicinsk synpunkt är det dock klart att hjärnskador ej helt kan förebyggas på detta sätt, eftersom i sporten ingår som ett viktigt moment just att åstadkomma knock-out, vilket innebär hjärnskada.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

Herr talman! Debatten i dag om idrottsanslagen har kommit att till stor del koncentrera sig till boxningen, men jag vill erinra om att det ju är en mycket liten del av hela idrottsområdet, och den andra, stora, betydelsefulla delen fäster jag ännu större vikt vid, fastän jag inte har något att invända emot vad fru Segerstedt Wiberg sade nyss. Jag skall inte orda mycket om idrottens stora betydelse. Den har omvittnats så många gånger tidigare från denna talarstol, att man inte behöver tala om den ytterligare. Det finns säkert inte någon som förnekar att idrotten har en mycket stor betydelse, men vad som alltid är knappt för idrotten är anslagen. Vi har från centerpartiets sida under en lång följd av år försökt att få fram ökade anslag till idrotten. Vi har väl lyckats vid vissa tillfällen, men vi har ändå inte fått så stora bidrag att vi kan säga att idrotten kan klara sina affärer, utan den dras fortfarande med stora svårigheter. Vi har till detta års riksdag föreslagit en annan form för bidrag, nämligen anordnandet av ett idrottslotteri. Jag anser att det vore en god idé för att skaffa mera pengar till idrotten. Utskottets talesman herr Herbert Larsson har anfört att det är trångt på lotterimarknaden, och det är egentligen det enda skäl som anförts mot ett idrottslotteri. Herr Larsson har inte i princip tagit avstånd från anordnandet av ett sådant lotteri. Jag vill framhålla att idrotten har en mycket stor goodwill. Gruppen aktiva utövare är stor, men det finns en mycket större grupp av främjare och intresserade kring idrotten, och därför bör förutsättningarna för ett idrottslotteri vara goda, därigenom att så många gärna vill gynna idrotten på olika sätt. Det kan hända att det är svårt på lotterimarknaden för tillfället. Det kan emellertid påvisas att Penninglotteriet år 1965 omsatte 302 400 000 kronor, medan det år 1966 såldes lotter för 304 800 000 kronor och 1967 för 334 400 000 kronor. Den sistnämnda siffran är inte helt jämförbar med de båda föregående, eftersom lottpriset ökat. Det kan emellertid förtjäna att beaktas att svenska folket 1967 gav ut ganska mycket mera pengar än året före för att köpa lotter i Penninglotteriet. I Teaterlotieriet såldes 1965 lotter för 20 miljoner kronor. 1966 uppgick försäljningen till samma beloppp men 1967 hade den ökat till 22 miljoner kronor. Det är alltså inte alldeles entydigt att det skulle vara hårt på lotterimarknaden, även om bingo och andra spelformer tagit en stor del. Med tanke på den stora goodwill som jag nämnde tidigare, finner jag det mycket sannolikt att ett idrottslot teri skulle utvecklas väl och ge idrotten ännu större ekonomiska resurser. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande med den ändring däri som föreslås i reservation nr 2.

Herr talman! Enligt min mening är det glädjande att allt fler människor tar avstånd från boxningen som sport i den betydelse vi vill lägga i ordet. Med förhoppning har jag tagit del av justitieministerns uttalande i frågan vilket här nyligen refererades till. Med tanke på de dokumenterade skadeverkningar som boxningen så lätt leder till och den tydliga tendens i tiden till avtrubbning i människornas reaktion inför våldet, vartill boxningen lämnar ett bidrag, vill jag för min del inte medverka till att detta slags »sport» i någon form stöds med statsmedel. Tidigare har jag här i kammaren röstat mot ett sådant stöd, och jag gjorde det också vid årets behandling av frågan i statsutskottet, men på grund av något misstag återfinns jag inte bland reservanterna. Eftersom jag sålunda kommit att hänföras till utskottsmajoriteten har jag velat göra denna deklaration som en förklaring till att jag vid den kommande omröstningen kommer att stödja reservationen på denna punkt.

Herr talman! Jag hade tänkt säga några ord om boxningen, men innan jag gör det vill jag framföra några reflexioner som ger uttryck för en del rätt allvarliga funderingar jag haft på senaste tiden. Idrotten skall ju beröra alla människor. Den skall bidra till att skapa en sund själ i en sund kropp. Den skall stimulera till en aktiv verksamhet inom så vida kretsar som möjligt. Den skall inte i första hand syfta till att skapa stjärnidrottsmän, även om jag förstår det propagandamässiga värdet i deras framträdande när det gäller att sprida intresset för idrott och sport bland alla människor. Men för mig är aktivt idrottsintresse inte att sitta på läktaren vid en idrottsplats eller framför TV skärmen och följa någon idrottstävling. För mig är det väsentliga att så många människor som möjligt kan delta i idrotten. De behöver inte utföra stjärnprestationer, utan det väsentliga för dem är att de kan utöva vad som skulle kunna kallas för motionsidrott. Idrotten är något för amatörer. Alla stora ekonomiska transaktioner i samband med idrott är avarter. Ur den synvinkeln har det köpslående om idrottsmän som har förekommit på den senaste tiden gjort ett mycket obehagligt intryck på mig. Där har det inte varit någon svårighet att få fram mycket stora pengar. Att köpa spelare för tre kvarts miljoner kronor, som det med något av stolthet uppgavs om en förening för någon tid sedan, anser jag helt strida mot principerna för det slag av idrott som skall få anslag från staten. Jag kan inte heller undgå att känna olust inför den omständigheten att två, kanske tre av våra på det internationella idrottsfirmamentet framträdande figurer har förekommit i så föga rekommenderande sammanhang inom den svenska kriminalvärlden. Jag är övertygad om att detta beror på tillfälligheter, och jag är övertygad om att min uppfattning om idrotten såsom den bästa av våra ungdomsoch folkrörelser, såsom den som på ett alldeles särskilt sätt skall stärka kroppen och även fostra till laganda, kamratkänsla, rättskänsla och uthållighet, alltjämt skall vara berättigad. Jag tror att dessa positiva värden alltid skall finnas kvar hos idrotten. Jag har inte kunnat underlåta att ge uttryck för de reflexioner i denna riktning som jag har gjort under den senaste tiden. Så vill jag säga några ord om boxningen. Herr Edström har ju initierat och intressant behandlat boxningen ur medicinsk synvinkel. I det avseendet finns alltså inte så mycket att tillägga. Jag vill bara understryka den mycket samlade opinion från läkarhåll som existerar på denna punkt. Jag har förut påpekat att vi i alla andra sammanhang alltid försöker att ta reda på och skydda varje enskild människa från olika skador som hon kan råka ut för i vårt samhälle; i trafiken och på andra håll. Vi försöker komma åt miljöförhållanden, och vi försöker hjälpa dem som har erhållit skador. Vi försöker göra tillvaron så dräglig som möjligt för de människor som inte har utrustats helt normalt psykiskt sett. Men när det gäller boxningen, som vi vet kan åstadkomma skador på centrala nervsystemet och medföra en sådan avtrubbning av de psykiska funktionerna, vill vi inte vara med om att sätta stopp för skadorna. Vi vill t.o.m. ge statsbidrag för att boxningen skall få fortsätta. Jag tycker de uttalanden som har gjorts av justitieministern och riksåklagaren m.fl. i dessa sammanhang är mycket glädjande. Det sägs att boxningen skulle ha särskilt stor betydelse för vissa typer av ungdomar, som skulle få utlopp för sina aggressioner. Men måste inte detta vara alldeles beroende på den allmänna opinion i fråga om boxning som råder i ett visst land? Varför skall det behöva vara 4000 boxare i Danmark, 2 000 i Finland och 3200 i Sverige när man har bara 150 i Norge? Det bästa vore om alla boxare skulle försvinna. Varför skall vi behöva ha så många fler än man har i Norge -— norrmännen klarar sig tydligen mycket bra utan många hoxare. Ja, herr talman, jag vill sälla mig till dem som yrkar bifall till reservationen mot stöd åt boxningssporten.
Herr talman! Eftersom flera av de tidigare talarna nämnt mig och citerat ett yttrande av mig må det vara mig tillåtet att säga några ord också i denna debatt. Fru Segerstedt Wiberg läste in extenso upp det uttalande jag gjorde under Nordiska rådets session i Oslo, den 19 februari. Av det framgick klart att jag kategoriskt har uttalat mig för ett förbud mot proffsboxningen. Tidningsintervjuer i det sammanhanget visar också att jag 1 detta avseende har fullt stöd av mina finländska och norska kolleger. Men det var endast beträffande proffsboxningen jag tillät mig att göra ett kategoriskt uttalande. När det gäller amatörboxningen sade jag — som också framgick av det citat fru Segerstedt Wiberg läste in i protokollet — att den får vi kanske fundera litet ytterligare på. Jag avsåg med detta att den av Nordiska rådet begärda utredningen just hade blivit färdig och skulle remissbehandlas. Remissbehandlingen har ännu inte slutförts, och jag är därför inte beredd att i dag ta definitiv ställning till amatörboxningens vara eller icke vara. För övrigt kommer, enligt uttalanden vid Nordiska rådets session, den danska regeringen att inbjuda till överläggningar i frågan så snart remissbehandlingen är slutförd. Därefter bör vi ta slutlig ställning. Det är mycket möjligt att man då kommer till att även amatörboxningen skall förbjudas — kanske är detta sannolikt, det vet jag inte i dag. Men det är ett par andra omständigheter som också bör beaktas i detta sammanhang, herr talman. Om vi vill förbjuda även amatörboxningen bör vi göra det med klara verba och inte på en sådan omväg som en bindning av ett riksdagsanslag innebär. Ett bifall till den här föreliggande reservationen skulle innebära att vi tar död på de klubbar som har enbart boxning på sitt program. Alla andra idrottsföreningar som genom inkomster i Öövrigt på sin rörelse, höll jag på att säga, kan klara utgifterna för sina boxningssektioner kunde fortsätta. Jag tycker in te att det är rätta vägen. Skall även amatörboxningen stoppas, bör det ske genom ett direkt förbud. Ett annat skäl är att riksdagen inte bör i sådana här sammanhang detaljreglera anslagsanvändningen; den saken bör ankomma på Kungl. Maj:t och därefter Riksidrottsförbundet. Jag vill också hänvisa till att utskottsmajoriteten har sagt att det inte framkommit något som motiverar avsteg från den ståndpunkt som riksdagen tidigare intagit, att riksdagen inte lämpligen bör ge direktiv om den närmare inriktningen av det ekonomiska stödet till idrotten. Herr talman! Av dessa två skäl ämnar jag vid den kommande voteringen rösta för bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vidhåller att om vi kan ge direktiv om användningen av ett anslag i ett fall kan vi göra det även i ett annat fall, även om det ena gången gäller ett stort belopp och andra gången ett litet belopp. Jag måste, herr talman, uttala min förvåning Över justitieministerns resonemang. Jag gör det efter att ha läst vad justitieministern sade i Nordiska rådet. Jag ber att få fråga justitieministern hur jag skall tolka hans avslutningsord i Oslo. Kan det möjligen ha blivit något fel i protokollet? Justitieministern uttalade enligt protokollet: »Jag tycker att vi skandinaviska länder kan förena oss med Island i det förbud som detta landet sedan länge har.

Den uppfattningen anslöt sig justitieministern till. Hur kan man ge sin anslutning till ett förbud av en företeelse och samtidigt medverka till att den får anslag? För mig går det inte ihop.
Herr talman! Referatet av mitt anförande i Nordiska rådet är fullt korrekt. Men vi skall här skilja på nyanser. Jag säger i mitt anförande att professionell boxning skall förbjudas. Men därefter säger jag att vi bör fundera ytterligare litet grand på amatörboxningen. Och i det sammanhanget säger jag: Jag tycker att vi skandinaviska länder kan förena oss med Island... Det visar väl var mina sympatier ligger. Men av det skäl som jag förut anförde är jag inte för dagen beredd att förorda ett förbud också för amatörboxningen. Vi måste först få remissbehandlingen avslutad och de nordiska förhandlingarna i gång innan vi kan ta ställning till den frågan. Som jag förut sade: Den rätta vägen att införa ett förbud är inte att tillgripa en anslagsdirigering.

Herr talman! Såvitt jag förstår pläderar justitieministern för ett anslag, fastän han anser att boxningen är en form av misshandel. Justitieministern vill inte dra slutsatsen av sitt tidigare uttalande utan anser att vi skall bevilja ett anslag. Betyder det alltså att vi skall ge en verksamhet statsunderstöd till dess ett förbud mot denna verksamhet införes?

Herr talman! Till fru Segerstedt Wiberg, som närmast föranledde mig att begära ordet, skulle jag vilja säga att det är amatörboxningen som vi hela tiden i dag har diskuterat. Den professionella boxningen är, kan vi säga, inte uppe på dagordningen. Rent allmänt skulle jag också vilja slå fast att det inte är fråga om förbud eller inte i denna diskussion utan endast är fråga om huruvida man skall lämna statsbidrag till den verksamhet som Boxningsförbundet bedriver. Eftersom man har citerat och talat om så många olika yttranden, skulle jag också vilja anföra ett citat ur Sveriges riksidrottsförbunds skrivelse, daterad den 29 februari 1968. Där tar man upp en del av de synpunkter som varit vägledande bl.a. för mitt ståndpunktstagande. »RF vill också framhålla att den aktivitet, som bedrives inom boxningsförbundet och dess föreningar, är av sådan art och omfattning att dess värde ej bör bedömas enbart på grund av den publicitet som sker kring tävlingar. Inom föreningarna bedrives en relativt omfattande ungdomsverksamhet som visat sig kunna engagera ungdomar, som svårligen attraheras av andra idrotter. Genom denna verksamhet får dessa ungdomar möjlighet till planmässig träning i ett idrottens kamratskap med självklar respekt för regler och bestämmelser.» Det finns ytterligare tankegångar i den skrivelsen som anknyter till det resonemang vi har fört inom utskottsmajoriteten. Med anledning av herr Bengtsons anförande vill jag också göra ett litet förtydligande. När vi tog avstånd från motionen om ett idrottslotteri berodde det väl inte bara på att det var trångt på lotterimarknaden. Vi är allesammans medvetna om att betydligt större anslag går till idrottsrörelsen än de som här lämnas över budgeten. Det har varit diskussioner om storleken av det totala belopp som går till svensk idrottsrörelse genom olika anslag, bidrag från kommuner osv. Man har väl haft olika uppfattningar, men 400 miljoner kronor har nämnts som det sammanlagda beloppet. När man yrkade avslag på reservationens förslag var det självklart av betydelse att man markerade svårigheterna på lotterimarknaden för närvarande. Jag tror personligen att om man i framtiden skulle få ett stort riksidrottslotteri, kommer det i sin tur att påverka de rent statliga anslagen. Men det finns ingen anledning att här ta upp den diskussionen, eftersom den inte har varit med i bilden. Till sist, herr talman, skulle jag gärna vilja göra en liten korrigering av mitt första yttrande. Jag medger att jag kanske var litet hård mot vännen Ottosson när det gällde högerns ställningstagande. Jag syftade närmast på att det hade varit angeläget om vi hade kunnat få en enhällig uppslutning kring uttalandet, och jag vill gärna markera att apartheidpolitik kanske var ett litet för hårt uttryck i debatten. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Herbert Larsson, att jag vet att vi talar om anslag och inte om förbud. Men jag påpekade i mitt första anförande, att det föreföll mig vara egendomligt, att riksdagen skulle lämna anslag åt en företeelse, som myndigheter och sakkunniga ansåg vara så förråande och skadlig att de ville förbjuda den. Jag tycker att det är högst märkvärdigt att riksdagen vill göra någonting sådant.

För som jag sa förut, vem löper mest risk för skador — en vältränad proffsboxare eller en halvtränad .amatör ?» Ingemar Johansson anser alltså, att den amatörboxning som herr Larsson vill uppmuntra och som tydligen även justitieministern vill ge anslag till är direkt skadlig. Kan ni få ett mer sakkunnigt utlåtande?
Herr talman! Det föreföll av herr Herbert Larssons yttrande som han skulle anse, att idrotten egentligen inte har behov av mera medel, eftersom han talar om de anslag som tidigare utgick för ändamålet. Jag vill bestämt bestrida detta. Idrotten har stora svårigheter med sin ekonomi i olika avseenden. Antalet idrottsplatser är otillräckligt, anslagen till ledarutbildning är för små, och det är en hel rad uppgifter som skulle kunna utföras, om det hade funnits större ekonomiska resurser. Jag vill framför allt säga att det är alldeles felaktigt att idrottsledare och även aktiva idrottsmän i stället för att ägna sig åt idrott ständig måste arbeta med att anordna olika tillställningar bl.a. för att få fram pengar så att man något så när skall kunna klara av sin ekonomi. Anslagen till idrotten är ingalunda tillräckliga, utan de bör ökas avsevärt, så snart det finns någon möjlighet därtill, och gärna genom anordnandet av ett idrottslotteri.

Herr talman! Denna kammare har diskuterat utbildning och omskolning hela förmiddagen, och alla har betygat betydelsen av dessa ting. Här föreligger nu två motionspar där man vill att företagen skall kunna avsätta vinstmedel till särskilda fonder för att därmed kunna vidareutbilda sin personal. Detta är en typisk skattefråga. Vi betonar från reservanternas sida de möjligheter som företagen har när det gäller dessa ting. Vi har dock inte ansett oss böra särskilt påpeka att de här kostnaderna som ett företag har är avdragsgilla vid beskattningen. Det framgår ju som en självklarhet, att om ett företag vill lägga ned pengar på att utbilda personal så är det avdragsgillt i skattehänseende. Men att medge skattefri avsättning till särskilda fonder inom företagen för detta ändamål har vi inte kunnat gå med på. Detta krav stämmer illa överens med majoritetens motivering, där man talar om besvärligheterna för företagen, den dåliga konkurrenskraft de har o.s.v. Det tyder ju inte på att det är lämpligt att lägga upp nya fonder. I den mån statsmakternas åtgärder inte räcker till för att nå det syfte vi alla är överens om så är det klart att företagen kan sätta in pengar om de har medel härför. Under förmiddagen här har vi hört att staten i många olika former stöder denna utbildningsoch omskolningsverksamhet.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

Herr talman! Det är — tycker jag — ett litet säreget resonemang som reservanterna för. Eftersom staten offrar stora summor på omskolning och andra åtgärder för att hjälpa de arbetslösa till en annan bärgning, så avfärdar reservanterna som en helt onödig och närmast rent av olämplig tanke att det företag där den potentiellt arbetslöse är anställd skulle försöka säkra sin egen möjlighet till hjälp, då det behövs. Det är nämligen just att säkra den möjligheten som det gäller. Om ett företag finner att utvecklingen kräver åtgärder som leder till friställning av en del arbetskraft, så kan företaget ordna omskolning, vidareutbildning eller vad det nu kan vara för att skapa andra utkomstmöjligheter åt den anställde och om möjligt behålla honom eller henne inom företaget alltfort eller kanske senare. De kostnader som företaget har för dessa åtgärder är som arbetskraftskostnader avdragsgilla och beskattas således icke. När inträffar situationer av det slaget om inte just vid en konjunkturnedgång eller starkt ökad konkurrens då företagen, om de vill fortleva, är tvingade att rationalisera eller omstrukturera? Dessa åtgärder kan i och för sig innebära så betydande investeringskostnader för utbyggnader, nya maskiner och annat att resurser just då saknas för önskvärd omskolning eller utbildning. De relativt ringa marginaler som näringslivet numera i allmänhet måste röra sig med, vilket herr John Ericsson har understrukit, skapar ofta problem för egen fondbildning.

Det är just då som värdet av en särskild företagsfond för utbildningsverksamhet visar sig. I mer normala lägen är naturligtvis en fond för detta ändamål mindre betydelsefull än just då påfrestningen är som störst — i en konjunktursvacka med omställningskrav av stora mått. Varför skall en sådan fond behöva uppbyggas skattefritt, frågar reservan terna. Ja, varför inte?

Är det bättre att staten betalar understöd, omskolning, flyttningskostnader osv. än att åtminstone en del av allt detta bekostas av företaget, låt vara med obeskattade fondmedel? Vi som vann lotten i utskottet har svårt att förstå ett sådant resonemang. Låt mig tillägga, herr talman, att vi alla är väl medvetna om de betydelsefulla satsningar på det arbetsmarknadspolitiska området som Sveriges riksdag beslutat i endräkt över partierna. Det är förspilld möda av reservanterna att tala om detta för att därigenom försöka visa att allt är tillräckligt bra beställt. Nej, alldeles oavsett det allmännas insatser, som vi alla värderar, vill utskottet betona att det bör vara ett statligt ekonomiskt och socialt intresse att även företagen får vidgade möjligheter att medverka just när det som bäst behövs. När utskottsmajoriteten vill säkra den möjligheten sker det också i förhoppningen att staten inte skall behöva betrakta sig som hjälpgumma med uppgift att städa upp efter företagen. I syfte att utröna möjligheten till det arrangemang för fondbildning som utskottsmajoriteten önskar har vi föreslagit att man skall låta utreda saken. Värre än så är det inte. I den förändringens värld som vi lever i tror jag inte att man kan fortsätta med att vara så traditionsbunden att man inte ens vågar sig på en utredning om ett arrangemang som såvitt jag förstår i längden kan visa sig vara en god affär för staten trots bortfall av skattemedel för en fonduppbyggnad. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kunde ha inskränkt mig till att instämma i herr Lundströms anförande, men jag vill gärna foga några synpunkter till det. Bakgrunden till det ärende som vi nu behandlar är ju den aktuella arbetslöshetssituationen, vilken i form av anslag för olika ändamål stått på kammarens dagordning under förmiddagen. Men denna situation ger också fingervisningar för framtiden. Här gäller det en skattefråga, nämligen om rätt till skattefria fondavsättningar för omskolningsoch utbildningsändamål.

I reservationen omnämnes bl.a. att det statliga stödet för företagsutbildning höjes från 2 till 3 kronor per elev och närvarotimme. Allt detta är ju i och för sig gott och väl, men det är enligt den borgerliga utskottshälftens mening inte till fyllest. Den omdaningsprocess som pågår drabbar ju arbetstagare av alla kategorier, inte bara jobbarna på verkstaden utan även folket på kontoret, där den nya datatekniken med friställning i sitt släptåg pressas fram av kostnadshänsyn. Det är ur samhällets och de enskildas synpunkt angeläget att den friställda arbetskraften placeras om i meningsfullt arbete. Det är också angeläget att arbetstagarna ges utbildning till förekommande av friställning. Omskolningen och vidareutbildningen är de viktigaste medlen härför, och även näringslivet, företagarna själva, måste medverka här. Enligt vår mening är det särskilt viktigt att företagarna själva lämnar sitt positiva bidrag. De vet ju bäst vilken omskolning som produktionslivet krä ver. Företagen gör ju också det i ganska stor utsträckning. Vi menar att en rätt till skattefri fondavsättning för ifrågavarande ändamål skulle vara en värdefull stimulans till egna åtgärder från företagens sida. Det är inte något direkt statligt stöd som begärs. Det är riktigt, som herr ordföranden i bevillningsutskottet sade, att kostnaden för omskolningsåtgärder till övervägande del är avdragsgilla, t.ex. när det gäller lärarlöner och dylikt, men det innersta syftet med den föreslagna fondbildningen är att företagen i goda tider skall få lägga av pengar till åtgärder i sämre konjunkturer.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

Herr talman! Jag vet inte om det är av taktiska skäl som man från utskottsmajoritetens sida i så hög grad talar om utbildning och omskolning. Vi är överens om att det är angeläget att sådan omskolning och utbildning kommer till stånd. Det är inte det vi diskuterar. Vi diskuterar om företagen skall få ytterligare en möjlighet att avsätta vinstmedel till särskilda fonder. När det skall motiveras från majoritetens sida säger man att det är väldigt tryckta konjunkturer. Vi möter motstånd på utlandsmarknaden, vår kostnadsnivå stiger, osv. Då kan man väl inte tänka sig att det just nu hos företagen kan finnas så stora överskott att de kan bilda särskilda fonder utöver de möjligheter företagen redan nu har till avskrivningar. Jag har sagt många gånger, och kan gärna säga det en gång till, att det inte är många företag förunnat att kunna utnyttja de möjligheter till avskrivningar som nuvarande skattelagar medger. Jag brukar ibland, och kan passa på att göra det även nu, säga att det inte finns så värst många företag här i riket som betalar skatt för större summa än vad utdelningen uppgår till. Avdragsreglerna måste bli mer och mer sekundära. När vi numera fått avdragsregler för avsättning till investeringsfonder och annat som är ytterligt generösa. Framstötar av detta slag har intet eller ringa värde ur företagens synpunkt, och det är ju det det gäller. Jag är den förste att erkänna att om ett företag går omkull är det inte i första hand ägaren som drabbas utan de anställda. Det har länge varit en sanning för mig, och jag vidhåller den ståndpunkten, men sådana här åtgärder kan inte resultera i större trygghet för de anställda. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Jag ger herr John Ericsson rätt i att sådana här anordningar med fonder för omskolningsändamål endast kan ha ett relativt begränsat värde. Den saken behöver vi egentligen inte resonera om. Det är heller inte meningen att dessa fonder skall kunna byggas ut till de dimensioner som investeringsfonderna kan ha. Herr John Ericsson nämnde vidare att det i dagens situation inte finns så stora möjligheter att bygga upp sådana fonder. Det ger jag honom också rätt i, men jag sade uttryckligen att denna situation ger en fingervisning för framtiden. Meningen är att man under goda tider skall kunna bygga upp fonder som skall kunna tas i anspråk senare vid en nedgångsperiod. Det är alltså fråga om en beredskapsåtgärd.

Herr talman! I denna fråga, som gäller ombildning av Sveriges investeringsbank AB, föreligger partimotioner från samtliga borgerliga partier. Motionerna ger uttryck för väsentligen samma uppfattning om investeringsbanken och om de uppgifter ett statligt kreditaktiebolag bör ha i nuvarande ekonomiska situation. I reservationen understryks också att nya kreditkanaler och nya kreditformer är erforderliga. Särskilt viktig är frågan om hur riskfyllda och långsiktiga investeringar skall kunna komma till stånd i ett av oss önskat och stött ekonomiskt system med fri företagsamhet, privat ägande och frivilligt enskilt sparande. På den punkten är socialdemokraterna oss svaret skyldiga även efter tillkomsten av den s.k. investeringsbanken, så länge de säger sig acceptera ett privat näringsliv i en s.k. blandekonomi. Vår tro är att investeringsbanken har — låt vara till en början begränsade — socialiseringssyften, men på längre sikt medger dess konstruktion . otvivelaktigt socialiseringsframstötar som vi motsätter oss. Även om avsikten skulle vara att använda investeringsbankens finansiella resurser för att obehörigt påverka näringslivets struktur, skulle vi anse det olyckligt. Nästan all ekonomisk verksamhet i ett konkurrenssamhälle är riskfylld, varför den finansiella organisationen kan behöva utbyggas. Om ett finansföretag ges monopolställning kan det missbrukas, och det är vad vi befarar i detta fall. På olika sätt kan man enligt reservanternas samstämmiga mening komma till rätta med monopolföreteelsen. Man kan tillåta konkurrerande företag, t.ex. av det slag som skisserades i fjol och fick arbetsnamnet Näringskredit. Man kan göra investeringsbanken till ett halvstatligt organ genom att ta in nya delägare. I första hand kan man inbjuda näringslivets och arbetsmarknadens organisationer att delta, men kretsen av delägare kan naturligtvis sträckas ut längre. Insynen kan också förbättras, varigenom konkurrenshämmande tendenser kan effektivt motarbetas. Med den organisation och uppbyggnad investeringsbanken fått är det framför allt stora projekt som kommer i fråga för dess finansieringsinsatser. Därav följer med viss nödvändighet att små och medelstora företags finansieringsmöjligheter inte särskilt beaktas, trots deras många gånger verkligt riskfyllda verksamhet. Det är en svår brist i konstruktionen. Alla dessa kritiska synpunkter på den s.k. investeringsbanken, vilka framfördes i huvudsak även i fjol, motiverar enligt vår mening en ändring av den nuvarande utformningen av hela idén om ett statligt kreditbolag. Med hänsyn till att företaget är bildat och med hänsyn till att tillkomsten av detsamma aldrig föregicks av en verklig utredning i alla för frågan betydelsefulla hänseenden bör en utredning nu komma till stånd, och vi påyrkar en sådan. Jag skall också säga några ord om det förhållandet att ingen eller kanske ingen känd — större utlåning ännu skett från investeringsbanken. Det finns väl alla skäl att tro både att det finns människor och företag, som vill låna pengar, och att en större eller mindre utlåning även kan komma till stånd, kanske redan till innevarande sommar. Vad som emellertid inte bör glömmas bort i bilden är lånevillkoren. Varje människa, som tänker sig att ta upp ett lån, har särskilt i dessa dagar anledning att tänka på villkoren. Investeringsbankens villkor blir säkerligen inte så särskilt gynnsamma i jämförelse med vad konkurrerande finansinstitut och alternativa låneformer kan ge. Även om staten generöst nog till en början avstår från att kräva utdelning på ett aktiekapital av 630 miljoner kronor och ger en indirekt subvention av ett 60-tal miljoner kronor om året, måste lånekostnaderna ändå med tanke på de risker som skall tas av investeringsbanken bli rejält kännbara för låntagaren. Tillgängliga säkerheter kommer förvisso också att tagas i anspråk. Min personliga mening är att man alltid bör vara försiktig med sin skuldsättning. Det kan också gälla för upplåning i investeringsbanken. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.